Herr talman! Lantbruksstyrelsen, universitetskanslersämbetet och alla de forskningsanstalter som sysslar med djurförsök bör uppmärksamma jordbruksutskottets vägledande ord på s. 7 i betänkandet nr 43. Där talas om etiska kommittéer vid forskningsanstalter som sysslar med djurförsök kommittéer i vilka lekmän borde ingå, alltså vid sidan av tjänstemännen och forskarna ett par representanter för allmänheten och gärna ett par representanter för djurskyddsorganisationerna. Som framgår av klämmarna på s. 8 är det just motionen i den här frågan, nr 1271, och motionen om cellförsök som utskottet trycker på genom att inte föreslå att de lämnas utan åtgärd. Reservationen på den här punkten är bättre. Men även utskottsmajoritetens skrivning, om riksdagen bifaller den, måste uppenbart leda till åtgärder. Här står att intresset för förevarande fråga är betydande enligt remissinstanserna.

Det må förlåtas mig om jag avslöjar att jag om precis ett år kommer att ställa en enkel fråga till vederbörande statsråd för att få upplysning om vad som då verkligen skett på det här området. — Så långt denna specialfråga. Herr talman! Det har aldrig i riksdagen väckts så många motioner om djurskyddet som i år. Det innebär, liksom sakyttrandet från utskottet på några punkter och inte minst allt som remissinstanserna skriver, några strimmor av hopp. Det sägs ibland att djurskyddet är en liten fråga. Vi kan då bara se på antalet försöksdjur som ”används”, som det kusliga uttrycket lyder, vid forskningsanstalterna i Sverige. Det är i runt tal en miljon försöksdjur som används varje år, bananflugorna oräknade. Djurskyddet är en stor fråga! Djurägarna är också många, som det nyss underströks här, och det finns många andra som är oroade. Jag plockade fram siffran över antalet hundar som det betalades hundskatt för år 1970. De var enligt statistiska centralbyråns uppgifter i runt tal 400 000, eller 398 990 för att vara exakt. Det innebär att det finns hundratusentals hundägare och en mängd andra djurägare — som med rätta kan ställa större krav på riksdagsmännen och på de myndigheter som har hand om dessa frågor. Jag är inte alls ense med utskottet på punkten om en djurens ombudsman. Jag anser att man nu liksom tidigare har missat den psykologiska poängen med en sådan ombudsman. Det är faktiskt den som är det väsentliga liksom när det gäller justitieombudsmännen och konsumentombudsmannen, nämligen att folk genom själva benämningen får en upplysning om detta organ som det känns lätt att ta kontakt med och som man inte behöver uppträda så formellt mot. Konsumentombudsmannen kan t.ex. också förhandla och åstadkomma ingripanden t.o.m. utan att man drar ärenden inför domstol. Om vi antar att vi hade haft de lagar på konsumentområdet som riksdagen redan har beslutat om, men det bara hade funnits vanliga domstolar, vid vilka åtal kunde väckas efter anmälan av enskilda eller myndigheter, eller möjligheter att föra dyrbara civilprocesser, skulle det ingalunda ha blivit samma kraft vare sig i anmälningarna eller i konsumentombudsmannens eget arbete till konsumenternas fromma. Jag är dessutom övertygad om att det behövs en helt annan restriktivitet i fråga om djurförsöken. Så som jag ser det är det som sker mot djuren inte några brott som begås av ond vilja eller i elak avsikt, utan de moraliska brott som allt som oftast begås beror i huvudsak på underlåtenhet — underlåtenhet hos lagstiftaren, hos myndigheter och hos de människor som kan vara inkopplade. Det är alltså ingalunda så att olika värderingar enbart står emot varandra, utan redan utifrån värderingarna hos många av dem som t.ex. sysslar med forskning där djur används skulle man kunna begränsa det lidande som djuren utsätts för. I betänkande nr 36 från jordbruksutskottet förra året stod sålunda följande på s. 38 om vad försöksdjursnämnden meddelade. Försöksdjursnämnden sade att genom utbildning av teknisk personal och forskare har det inträffat att ”många försöksdjurs liv sparas genom att onödiga och dåligt planerade försök förebyggs”. Detta är ett exempel på att man bara genom att ha en annan sorts institutionell ram, som gör att prövningen blir mera noggrann, kan minska lidandet för våra vänner djuren. Ett annat exempel är djurplågeriet, där man hittills i lagarna haft kravet på uppsåt, som är så svårt att bevisa. Genom den departementspromemoria som nu är färdig kan det här troligen snart bli bestämmelser om att blotta lidandet som ett djur utsätts för genom försumlighet är straffbart. Man kan också peka på vad det skulle betyda med en internationell dokumentationscentral där djurförsök registrerades, så att man på det sättet i stort sett skall kunna undvika att dubblera eller flerfaldiga försök som ibland utsätter djur för lidande. När det gäller t.ex. djurfabrikerna finns det en miljöskyddslag och dess tillämpningskungörelse, som reglerar anläggningen av sådana djurfabriker — men bara från yttre miljösynpunkt. När det gäller den inre miljön och själva vårdnaden om djuren krävs ingen förhandsgranskning av djurfabriken. Detta är återigen en punkt, där slentrian och brist på hårda bestämmelser gör att man i praktiken någon av oss egentligen vill. På dessa och många fler sätt kan alltså enkla, nya regler åstadkomma självklara förbättringar för djuren. Underlåtenhet och slentrian får inte åstadkommer större skada än längre hindra oss i dessa strävanden. Ja, herr talman, alla djurskyddsfrågorna är mycket viktiga. Jag har åsikter på flera andra punkter men skall nöja mig med att hänvisa till det material som finns, inte minst tidskriften Djurens rätt, utgiven av Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, och de två senaste böckerna i ämnet som kom ut förra året, Ingrid af Trolles bok Djurförsök och Barbro Sollers bok Djurfabriken. De kommer även i fortsättningen att bli väckarklockor för många människor. Jag nöjer mig alltså med den hänvisningen och slutar här. Det sker i enlighet med rådet från George Bernard Shaw, som en gång sade: ”Om en människa har något att säga är svårigheten inte att få henne att säga det utan att hindra henne från att säga det alltför ofta.”

Herr talman! Först skall jag anknyta till vad herr Werner i Malmö nyss sade om att det har gått framåt på djurskyddsområdet. Ett av de stora framstegen är väl, som han också tryckte på, att man nu skall ändra djurplågeriparagrafen så att den får en vettigare utformning. Det sker efter en motion av herr Werner och mig, men det är herr Werners idé; han skall alltså hedras för den motionen och den ändring som vi hoppas nu kommer till stånd. Herr Möller i Göteborg hade många kloka synpunkter på frågan om en djurens ombudsman. Jag har för jag tror femte året motionerat om att en sådan organisation skall inrättas. Men jag skall inte yrka på det; en kompakt riksdagsmajoritet stödd av oförstående remissinstanser tror jag att även gudarna kämpar förgäves mot. I likhet med herr Möller tror jag dock att den frågan har framtiden för sig, och om fem sex år kanske vi är framme vid att det önskemålet kan realiseras. Jag skall bara mycket kort beröra två avsnitt. Det ena gäller djurförsöken. Där har jag samma uppfattning som den Djurskyddsföreningarnas riksförbund ger uttryck åt i ett remissyttrande. Vi kan inte undvara djurförsöken. Vi måste alla vara införstådda med att om man kan frälsa mänskligheten från t.ex. cancerns gissel och det måste ske till priset av att man använder försöksdjur, så m och det är viktigt — det får inte göras ett enda onödigt djurförsök. Och djurförsöken skall givetvis också utföras på så smärtfritt sätt som över huvud taget är möjligt. Där tror jag att åtskilligt finns kvar att göra — det framgår av de motioner som har väckts och de reservationer som avgivits, vilka fru Anér har berört. En cellbank t.ex. kan inte helt ersätta djurförsöken men den kanske kan göra det till en ganska stor del. När det sedan gäller hur försöksdjuren anskaffas finns det mycket otillbörligt att peka på. Jag har från denna talarstol och i artiklar faktiskt beskyllt offentliga myndigheter för brott mot brottsbalkens häleripa åste vi acceptera det. Men ragraf. Häleri är det nämligen om man köper någonting som man vet är stulet. Köper man någonting som man har anledning misstänka är stulet eller annars åtkommet på oärligt sätt är det vad som kallas häleriförseelse. Det finns inte det minsta tvivel om att många offentliga institutioner köper djur där man verkligen har skäl att misstänka att de är åtkomna på oärligt vis. Det är ju helt otillbörligt. Jag menar att riksdagen med kraft måste säga ifrån att vi inte vill ha myndigheter som bryter mot svensk lag. I värsta fall får sådant beivras på laglig väg genom åtals väckande, för det kan inte få fortsätta att tillgå på det här sättet. Människor här i landet skall inte behöva riskera att deras husdjur, som de är djupt fästade vid, skall stjälas för att avyttras till offentliga myndigheter. Jag är helt övertygad om att utskottet inte har någon avvikande mening på den punkten. Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till de tre reservationer som finns fogade vid utskottets betänkande.

Herr talman! Det råder nog ingen principiell skillnad i uppfattning om djurskyddet mellan motionärer och reservanter å ena sidan och utskottsmajoriteten å den andra. Vi är väl alla besjälade av tanken att djurmisshandel och djurplågeri under inga förhållanden får förekomma, där det kan undvikas. Det måste betraktas som ett kvalificerat brott när man utsätter värnlösa varelser, som djuren är, för en plågsam behandling. Det är ingen skillnad i uppfattning om den saken.

Kostnaderna får vara en bisak, möjligheten att ersätta försöksdjuren med cellkulturer måste vara huvudsaken. Det är litet förvånande att reservanterna så att säga sätter kostnadsfrågan i fokus. Den får icke vara i fokus. Man måste naturligtvis ta hänsyn till den, men den får bli en andrahandssak. Vad beträffar utredning om en cellbank undrar jag emellertid hur en utredning skall kunna komma fram till ett bättre resultat än de forskare, vetenskapsmän och läkare som dagligen sysslar med djurförsök. Såvitt jag förstår får väl en cellbank växa fram successivt, allteftersom vetenskapen finner möjligheter att ersätta försöksdjur med cellkulturer. Aldrig så många utredningar kan icke säga att i dag är vi framme, i dag kan vi sätta in den och den ersättningen. Jag skulle tro att det sker en ständig utveckling på det här området. I vissa avseenden kan vi redan nu ersätta försöksdjur med cellkulturer. Jag skulle tro att de möjligheterna om tio år är avsevärt utökade. Läkarna och vetenskapsmännen har successivt funnit att vi kan bygga ut denna verksamhet. Jag förstår inte att en utredning skulle kunna komma längre när det gäller de praktiska möjligheterna än den pågående forskningen och försöksverksamheten. När fru Anér här sade att man från folkpartiets sida har velat reservera sig, vill jag slå fast att folkpartiet inte har monopol på någon djurvänlighet framför andra partier. Det har gått en ledare i folkpartipressen, betitlad ”Djurens rätt”. Jag tror inte att det finns någon anledning för något parti att monopolisera den frågan. Vi är nog alla överens om att djuren skall skyddas från lidanden. Det är bara tacknämligt att man har vidtagit åtgärder i det syftet successivt under åren och att man tydligen fortsätter med det. En absolut förutsättning för att man skall kunna ersätta försöksdjuren med cellkulturer måste vara att motsvarande resultat kan nås på annat sätt än genom djurförsök. Men alla ledande forskare i världen som arbetar med djurförsök är eniga om att experiment på djur tyvärr inte kan undvaras. Som herr Sjöholm nyss sade, framhåller Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund detta och säger att om försöksdjur icke vore tillgängliga ”skulle detta medföra ett katastrofläge för massor av spädbarn, sjuka människor och andra”. Vi är alltså tillbaka till vad jag sade. Vi kan inte här vandra fortare än forskning och läkarvetenskap säger, även om vi kanske skulle vilja det. Alternativet vore att vi skulle göra försöken direkt på sjuka och skadade människor. Kirurgin och transplantationen, som sannolikt kommer att öka, måste ha möjligheter att först utprova metoderna på försöksdjur innan man skrider till mänskliga varelser. Det skulle vara oförsvarligt om man försökte göra sådana ingrepp direkt på människor innan försök på När det gäller undersökningar av nya mediciner kräver ju helt enkelt lagen att man skall ha gjort provförsök först på djur. Karolinska institutet säger också i sitt remissvar, som jag tycker är värt att observera, att neurosedynkatastrofen torde ha kunnat undvikas om mera omfattande undersökningar gjorts på djur innan preparatet kom till användning på människor. Ja, det är så dags nu att säga det. Alltså får vi här tyvärr finna oss i att praktiska djurförsök måste göras vid sidan om användandet av cellkulturer. Det ena utesluter inte det andra. Men jag vill lika bestämt stryka under att vi naturligtvis bör sträva efter att så långt som möjligt ersätta försöksdjuren med cellkulturer, och det är vetenskapen även inriktad på nu — det vet mycket väl reservanterna. Men man har i sin reservation strukit den passus där utskottet spikar fast detta. Som sagts här tidigare har frågan om dessa djurförsök tagits upp i Europarådet. Saken är alltså under övervägande i internationella sammanhang, och vårt land har representanter vid dessa överväganden. Därför förutsätter vi från utskottets sida att frågan om en cellbank kommer att aktualiseras, inte minst på grund av att så många myndigheter uttalat ett starkt önskemål om detta. En cellbank kommer alltså med stor säkerhet att successivt växa fram, allteftersom de rent praktiska möjligheterna och forskningsresultaten ger utrymme för det. En utredning torde därför inte kunna ändra någonting i fråga om att snabbare komma fram till något som ersätter djurförsöken. De etiska kommittéerna finns ju allaredan i vissa institutioner, och där har man sagt att man är beredd att med sina etiska kommittéer biträda då så kan behövas. Avsikten med etiska kommittéer skulle ju vara — visst är det en vacker tanke — att man har lekmän vid sidan om vetenskapsmännen och läkarna som gemensamt med dessa bedömer djurens användning och försökens karaktär. Utskottet ställer sig också positivt till detta och skriver att de etiska synpunkterna vid djurförsöken måste ges stort utrymme och att onödigt lidande naturligtvis inte bör få förekomma. Den springande punkten är emellertid huruvida lekmän har större möjligheter att avgöra när sådant lidande förekommer för djuren. Har lekmännen större möjligheter att bedöma detta än de vetenskapsmän, forskare och läkare som dagligen sysslar med saken? Ja, det kan man kanske ställa i tvivelsmål. För det är ju ändå så att dessa personer — läkare, vetenskapsmän och forskare — ingalunda är undantagna från djurplågerilagens allmänna bestämmelser. De faller under dessa och får icke otillbörligen åsamka något djur onödigt lidande vid sina försök. Här säger en remissinstans, nämligen Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund, vars yttrande jag tycker att man måste tillmäta ett mycket stort bevisvärde, först och främst att man i stället skulle vilja ha universitetsveterinärer. Det tycker jag är en beaktansvärd tanke, för en universitetsveterinär skulle väl ha avsevärt större möjligheter att bedöma dessa frågor än lekmän i övrigt.

Ett sådant remissvar går ju inte att vifta bort utan vidare. Vi inom utskottet anser att den positiva inställning som här yppas från så många håll och det förhållandet att saken tagits upp av Europarådets expertkommitté på området talar för att etiska kommittéer kommer att bildas allteftersom man önskar sådana. Såvitt jag förstår är alla institutioner som vill ha etiska kommittéer oförhindrade att skapa dylika. Men dem skapar man ju inte genom ett yrkande i en reservation. De måste komma till på vederbörandes eget initiativ, när man önskar en sådan kommitté. Samma resultat som dessa etiska kommittéer skall ge kan man väl också uppnå genom att kontrollera handhavandet av försöksdjuren och genom att tillgodose kraven på en vidgad journalföring när det gä inköp och användning av försöksdjur. Den verksamhet som rör försöksdjuren faller under allmänna djurskyddslagens bestämmelser, och det innebär att de kontrollerande myndigheterna, t.ex. hälsovårdsnämnderna, har rätt att när som helst företa kontroll hos dem som man vet använder djur för sådana ändamål. Oavsett om det har lämnats någon journal eller inte äger alltså hälsovårdsnämnden rätt att när som helst företa dylik kontroll, när man vet att en verksamhet av detta slag bedrivs. Man behöver inte avvakta avlämnandet av någon journal i det fallet. Som framgår av utskottets betänkande prövar man också nu i lantbruksstyrelsen ett system med nya, vidgade bestämmelser rörande journalföringen och redovisningen. Resultaten av det arbetet torde bli klara inom ganska kort tid, och det är ju bättre att förekomma missförhållanden i handeln med djur än att efteråt kontrollera huruvida missförhållanden förekommit eller inte. Vi är väl alla överens om att vi måste ha bättre anordningar än de nuvarande. Åtgärder är också planerade för att på ett bättre sätt kunna skydda djur som blir stulna och som sedan säljes — som herr Sjöholm sade. Vi måste t.ex. ha en effektivare märkning av djuren. Men framför allt tror jag att man måste ha speciella uppfödningsanstalter — det bör inte vara svårt att skapa sådana — från vilka man kan rekvirera djuren och ha kontroll över vem som köper dem. Som bekant arbetar nu också en statlig utredning med den saken, och det är sannolikt att vi så småningom får bättre kontrollmöjligheter när det gäller djurhandeln och djurförsöken. Herr talman! Jag skall här inte fördjupa mig i övriga frågor — herr Sjöholm var ju förståndig nog att inte på nytt, efter fem års misslyckanden, yrka bifall till förslaget om inrättande av en djurens ombudsman — trots att herr Werner i Malmö sade att vi har val nästa år och vi kanske därför har att emotse en sjätte omgång när det gäller frågan om en djurens ombudsman.
Herr talman! Jag ställde faktiskt en fråga till herr Hansson i Skegrie rörande det remissyttrande som utskottet tagit till intäkt för sitt avslagsyrkande. Hur förhåller det sig med den saken? Jag tycker att det vore intressant att få en förklaring.

Därför blev skrivningen sådan den blev. Men jag förmodar att det är en sak som bara har med herr Sjöholms prestige att göra — och som han vill slå vakt om. Det kan inte betyda någonting för frågans eventuella framåtskridande eller lösning.
Herr talman! Jag får väl svara både för mig och för herr Sjöholm då i detta sammanhang. Det är tydligen väldigt svårt att erkänna att man har tagit fel. Eftersom mitt namn är nämnt i remissyttrandet, tycker jag att man borde ha observerat att det förelåg ett misstag. Jag förstår av herr Hanssons ord nu att han inser det själv. Vad det sedan har fått för betydelse är en annan historia. Jag tycker inte man skall motivera ett avslag med att hänvisa till något som styrker den sak som motionärerna anfört.

Herr talman! Jordbruksutskottets ordförande, herr Hansson i Skegrie, har redan på ett utmärkt sätt redogjort för utskottsmajoritetens uppfattning om dessa motioner, som återkommer år efter år och som, om man får tro herr Möller i Göteborg, var fler i år än de varit någonsin tidigare. Jag skall mera utförligt behandla en av dessa motioner och en av de aspekter som framkommit här. Jag kanske först skall säga att djurskyddsaspekten är det centrala i alla dessa motioner. Det skulle väl inte vara något att säga om detta, om det verkligen vore så att dessa motionärer hade monopol på djurskydd och vi andra inte vore intresserade av djurskyddsaspekten. Men det är en annan aspekt som man måste efterlysa i motionerna, och det är omtanken om den medicinska vetenskapen och därmed också omtanken om den mänsklighet som drabbas eller hotas av sjukdomar, och till den mänskligheten hör vi alla — vi kommer alla förr eller senare, hur friska vi än är nu, att drabbas av sjukdomar.

I det sammanhanget undrar jag varför herr Werner i Malmö drar in nästa års val i diskussionen.

Att ersätta djurförsök med cellodling eller andra, enklare system är möjligt bara i undantagsfall. Cellodling eller användning av cellpreparat på annat sätt — detta är huvudtemat i motion nr 364 — kommer att bli betydligt vanligare än nu, och därför, inte därför att de i någon större omfattning kan ersätta levande djur, finns det all anledning att stödja kravet på en cellbank. Djurförsök kommer också att bli vanligare än nu, och därför måste man med all kraft ta itu med den buskpropaganda som bedrivs mot dessa försök.

Man bör ha klart för sig att de vetenskapliga experimenten med användning av djur har många olika syften. En väldig massa av de försök som görs är helt ofarliga och medför inga obehag för försöksdjuren. De som deltar i debatten rörande det berättigade i att använda djur för vetenskapliga experiment ser ofta frågan ensidigt.

Man är också skyldig att på flera djurarter bestämma det nya medlets giftighet, så att man på bästa sätt är beredd på de biverkningar som kan väntas hos människor. Kraven på djurexperiment i dessa sammanhang har ställts av hela den samlade expertisen på områdena farmakologi och klinisk forskning, dvs. experter som måste väga mycket tyngre än de enstaka talesmän från icke-medicinska arbetsområden som då och då står upp och säger att man skall ersätta djurförsök med cellodling och andra enklare system. Djurförsök måste i många fall förekomma därför att man vill studera hela organismens reaktion på exempelvis läkemedel.

Djurförsök på akademiska insitutioner för fysiologi och farmakologi görs ofta också för att utreda orsakerna till observerade biverkningar av läkemedel som används kliniskt och där biverkningarna kommit fram efter hand som man blivit förtrogen med de kliniska verkningarna. Vid dessa undersökningar används en komplicerad mätteknik. Man lägger in katetrar — plasteller gummislangar — i blodkärlen på sövda djur och gör direkta mätningar av tryck, flöden osv. på samma sätt som man skulle göra på människor om sådana försök kunde göras. Resultaten av denna typ av undersökningar ökar direkt säkerheten vid användning av läkemedel. Försöksdjur används också för att studera olika ämnens verkan mot exempelvis cancer. Tumörer av olika slag kan experimentellt framställas hos råttor, och effekten av dessa medel kan på det sättet prövas. Det föreligger klara skillnader mellan olika medels inverkan på tumörceller som växer i en vävnadskultur och sådana som växer i en hel organism. Denna typ av experiment har lett till att man fått fram lovande behandlingsmetoder mot sjukdomar som tidigare varit helt hopplösa, exempelvis leukemi. De som sysslar med djurförsök är mycket medvetna om problematiken, och jag tycker att det är en skandalisering av hela denna grupp av vetenskapsmän att frånkänna dem intresse för djurskyddsaspekterna. De är intresserade, inte minst från vetenskaplig synpunkt, av att djuren får bästa möjliga behandling, och de kritiserar ofta de förhållanden som nu råder — brist på pengar bl.a. — vilka hindrar tillfredsställande djuruppfödning och djurstallar. Jag skall bara nämna några exempel till för att en gång för alla förklara varför man måste använda levande djur och inte cellsubstrat. De som framför den motsatta åsikten sysslar i regel med enskilda celler. De medicinska forskare däremot som arbetar med sjukdomsförebyggande medel kommer inte med dessa påståenden. Det finns försök gjorda att använda cellsubs vilken lokal irritation ett nytt läkemedel kan tänkas få om det sprutas in i en muskel eller under huden. Försöken har inte visat speciellt god relevans till verkliga förhållanden. En injektion under rygghuden på kanin, där man sedan observerar om rodnad uppkommer eller inte, utgör en klart bättre metod. Ett specialfall där cellkulturer är utmärkta är naturligtvis prov av nya antibiotika. Bakterier kan hämmas på näringssubstrat, och där kan man få värdefull information rörande nya läkemedels möjlighet att påverka bakterier som växer också i djurorganismen och hos människan. Det var denna iakttagelse som låg till grund rat för att förutsäga t.ex. I övrigt torde det vara svårt att förstå hur ett cellsubstrat skulle kunna ersätta försök på hela djur när det gäller frågor som exempelvis olika ämnens effekt på högt blodtryck eller olika ämnens smärtstillande effekt. Mekanismerna för blodtrycksförhöjning såväl som för medveten smärta är många, och de är ännu mycket ofullständigt kända. Fenomenen torde knappast förekomma utanför den intakta djurorganismen. Sövda grisar — observera att de varit sövda — har beskjutits med olika ammunition också här i Sverige för att värnpliktiga läkare skall kunna få en uppfattning om de skadeverkningar som uppkommer och därmed ett realistiskt underlag för att kunna behandla sådana skador. Grisar har använts också i USA. De försök som gjordes med de finkalibriga vapen som används i Indokinakriget gav sådana fruktansvärda resultat att bilderna därifrån såvitt jag vet ännu inte kommit ut i den vetenskapliga pressen. Erfarenheten från neurosedynkatastrofen visar både hur svårt det är att på basis av djurförsök sluta sig till hur en effekt kan bli hos människa och hur nödvändigt det är att göra djurförsök i stor skala. Olika arter av djur reagerar på olika sätt t.ex. när det gäller skador på foster. Herr Hansson i Skegrie har redan citerat vad Karolinska institutets medicinska fakultet har sagt i sitt yttrande, som publiceras på s. 17 i betänkandet. Där står att ”neurosedynkatastrofen torde ha kunnat undvikas om mera omfattande undersökningar gjorts på dräktiga djur innan preparatet kom till klinisk användning på människa”. Men trots de begränsningar som djurförsöken har måste det väl anses lämpligt att vid exempelvis läkemedelsforskning först spruta en ny substans på en mus för att se om ämnet dödar eller tolereras väl. Det har bedömts som omöjligt från alla tänkbara synpunkter, inklusive etiska, att ta detta första steg på människa direkt, och därför har alla ansvariga myndigheter i världen bestämmelser som kräver exempelvis att nya läkemedel först skall ingående prövas på djur, innan de får användas på människa första gången. De ytterligt få avsteg som har gjorts från dessa allmänna bestämmelser har helt naturligt väckt oerhört mycket indignerad uppmärksamhet. Några av dödsdomarna i Nirnbergrättegångarna 1946—1948 utdömdes mot läkare som använt människor för medicinska eller kvasimedicinska försök. Vår önskan att motverka grymhet mot djur bör ju inte helt förskjuta vår hänsyn mot människor, friska såväl som sjuka. En onyanserad propaganda mot djurförsök är verkligen inte människovänlig — den är inte ens djurvänlig. Hur långt skulle veterinärmedicinen egentligen ha kommit i dag, om man inte hade haft möjlighet att arbeta med djurförsök mot de sjukdomar som förekommer hos djur? Vissa av dessa försök ser onekligen skrämmande ut.

Av dessa skäl är det vanligt att man i sådana fall avslutar försöken med en överdos av sömnmedel och därigenom avlivar djuren. I andra fall — och det är de absolut vanligaste djurförsöken — är ingreppen av mycket obetydlig art. En av de medicinska forskare som har sysslat mest med frågan om försöksdjuren här i Stockholm skrev i ett brev till mig förra året: ”Vården av djur är viktig. Frågan är icke tillfredsställande löst på alla håll. Fr har varit föremål för särskild utredning av den s.k. Lup-nämnden. Vi vet ännu inte när en central djurstation kan tillskapas för Stockholmsområdet men är mycket angelägna om att denna fråga drivs på. Kan Du på något sätt öka sannolikheten för att frågan tas upp och leder till handling, skulle detta utan tvekan vara en tröst.” Jag kan i det här sammanhanget inte underlåta att citera fortsättningen på brevet: ”Tanken om att många nya rön etc. skulle minska kravet på djurförsök är helt orealistisk och avslöjar stor okunnighet. Man bör vara klar på att de som yttrar sig på detta sätt, även om de är genetiker, helt saknar erfarenhet och kunskap om läkemedel, läkemedelsforskning, sjukdomar hos människa såväl som djur. Orsakerna till att dessa personer ofta lovar att hjälpa till att spara miljoner som går åt till dyrbara djurförsök kan helt naturligt vara många. Kan en metod användas för medicinen eller för läkemedelsforskningen kan den kanske vara bra nog att dra hem ett elektronmikroskop till laboratoriet! Det är självklart att det måste vara svårt att renodla magsårsproblematiken på fibroblaster som växer i cellkultur och att det måste vara av begränsat kliniskt värde hur klorpromazin enligt prov på växtceller påverkar deras tillväxt. De som ansvarar för läkemedlens säkerhet på människa kommer snarare att arbeta för att utöka grundligheten i djurförsöken än att minska dem. Detta gäller inte bara läkemedel. Vill man t.ex. förbättra artificiella hjärtklaffar är det väsentligt att på hund eller får prova att dessa klaffar fungerar bra och att de inte alltför lätt stöts av från vävnaden. Försök med vävnadsceller har naturligtvis sin givna plats för grundforskningen framför allt då man försöker studera olika fundamentala grundprocesser i den enskilda cellen för syntes och fortplantning. Det är helt naturligt att även på denna nivå kan viktiga upptäkter rörande olika kemiska ämnens verkan göras. Detta är emellertid ganska skilt från problematiken rörande djurförsökens berättigande som hjälpmedel för att exempelvis få fram bättre läkemedel för sjukliga tillstånd hos människan.” Jag skall sluta med detta, men jag vill betona vad utskottets ordförande redan har sagt. Man kommer inte ifrån djurförsöken. Det bästa de verkliga djurvännerna kan göra är att försöka få fram så mycket pengar att bästa möjliga allmänna förhållanden för försöksdjuren kan komma till stånd. Detta är inte bara ett djurskyddsintresse utan även ett vetenskapligt intresse. Man vet att standarddjur, dvs. djur som är uppfödda under bästa möjliga betingelser och är fria från sjukdomar, också är de bästa försöksdjuren. I det hänseendet sammanfaller intresset hos dem som ivrar för djurskydd och hos dem som ivrar för en vetenskaplig utveckling. Men jag tror inte att man gynnar vare sig vetenskapen eller djurskyddet genom att framför sig bära sitt hjärta på en bricka och säga: Jag är en fantastiskt djurvänlig person.
Herr talman! Den demokratiska friheten är verkligen stor i den här kammaren, då man kan gå upp och hålla en medicinsk föreläsning så här helt apropå. Jag skall inte kommentera den utan bara påtala det herr Takman säger om motionärerna. Vi är verkligen inte ute efter att ”stoppa några käppar i forskningens hjul” eller ”skandalisera forskare” och ”frånkänna dem djurskyddsaspekten”. Vi har rätt att motionera i de frågor vi anser angelägna liksom herr Takman har rätt att göra det. Vi slår inte vakt om djuren och därvid glömmer mänskligheten. Det förekommer förvisso att vi också motionerar för människors bästa i denna kammare. Men nu råkar det vara djurskyddsärenden som vi diskuterar. Vetenskapsmännen är väl inte fullkomliga människor. Vi får ju gott bistånd även från statens medicinska forskningsråd och Svenska läkaresällskapet. Herr Takmans egen sagesman som har så stor erfarenhet av djurförsök säger ju själv ”att frågorna är viktiga men att förhållandena inte är tillfredsställande” osv. Det är därför vi kommer med våra motioner. Ingen är ju fullkomlig, herr Takman, och det har ju gjorts beklagliga misstag just i fråga om djurförsök, något som herr Takman själv nämnde exempel på.
Herr talman! Om djurförsöken verkligen måste bli fler och fler varje år, herr Takman, är det ytterligare ett argument för att man så långt det går skärper kontrollen på att de verkligen utförs på ett så smärtfritt sätt som möjligt. Att det existerar djurförsök som är relativt smärtfria motbevisar ju på intet sätt att det finns sådana som verkligen är plågsamma. Forskningen kan styras mot metoder som blir så litet obehagliga för djuren som möjligt. Vad cellbankerna beträffar måste det väl vara bra att denna typ av försök finns och att den kan utvidgas. Man borde kunna utvidga den ännu mer. Även om man därmed inte kan avskaffa alla eller ens många djurförsök, är det ju bra om man kan avskaffa några. Jag skulle till utskottets ordförande vilja säga en liten sak om hälsovårdsnämndens möjligheter att kontrollera vad som händer. Det är mycket möjligt att hälsovårdsnämnden rent teoretiskt kan gå in och kontrollera vad som händer. Men är det verkligen bättre med fullständigt oprogrammerade stickprov, som bara slår ned slumpmässigt, än att man får journaler en gång i månaden och verkligen kan se vad som händer och vad som kan behöva studeras? Slutligen skulle jag vilja säga några ord beträffande monopolanspråken som det sagts så mycket om. Att det bara råkar vara folkpartister som reserverat sig den här gången är ett faktum som inte längre går att ändra på. Vi står i detta avseende så långt ifrån några monopolanspråk, att vi med stor glädje ser fram emot en ledarartikel, som går genom Ccenterpressen och som handlar om djurens rätt.
Herr talman! När jag sade att det verkar vara ett monopolförsök berodde det på att dessa reservationer är så utomordentligt magra att de förefaller ha tillkommit mera för att föra en s.k. profilpolitik än för det sakliga innehållets skull.
Herr talman! Anledningen till mitt långa inlägg var bl.a. att reservationerna är mycket magra till sitt innehåll. Utskottet var praktiskt taget enigt i sakfrågorna. Man måste med skärpa vända sig mot de försök som görs att framställa vissa ledamöter som djurvänliga och andra som icke djurvänliga. Det hör sedan till saken, fru Anér, att de flesta djurfö plågsamma, men en del av dem är det och en liten del av dessa måste tyvärr utföras på djur som inte är sövda. Man är emellertid ytterligt angelägen om att plågorna inte på något sätt skall skilja sig från dem som människor upplever. I dessa fall har försöken inte relevans för människan. Vad som föranledde mig att så utförligt gå in på dessa frågor var inte motionärernas rättmätiga strävan att göra det bästa möjliga av det här, utan den buskpropaganda som bedrivs. Jag har inte sagt att den bedrivs här i riksdagen men väl på många andra håll. Buskpropagandan gör att det är svårt att arbeta för de forskare som ovillkorligen måste utföra djurförsök och den främjar verkligen inte den vetenskapliga forskningen.

Herr talman! Allra först vill jag säga att det är ganska onödigt av herr Takman att tala om buskpropaganda om den nu inte gäller riksdagen. Av hans inlägg fick man nästan en känsla av att det skulle vara motionärerna som bedrev buskpropaganda, men det var tydligen inte hans mening. När man talar om saker som verkar skuggkastande över människor bör man kanske också tala om vilken grupp man riktar sig mot. Jag hävdar bestämt, att om herr Takmans inlägg var målinriktat mot någon grupp så kan det inte gälla motionärerna såsom jag känner dem. Under debatten i dessa frågor för ett år sedan talade jag från denna plats tydligt om att jag såsom motionär var fullt medveten om att vetenskapliga djurförsök icke kunde undvikas i sin helhet. Samma inställning tror jag samtliga motionärer har nu. Vi kan väl vara tillfredsställda med att det har uttalats från många håll, att vi alla är positivt inställda till att djuren ges bästa möjliga vård och används på ett sätt som gör att de inte får utstå onödigt lidande. I dessa vetenskapliga experiment finns det möjligheter att behandla djuren på olika sätt och i olika mängd.

Man hade också kunnat undvika Onsdagen den dubblering av likartade experiment. Det är inte nödvändigt att det sker 1: növember1972 ett experiment i det ena rummet och ett annat i det andra rummet med —— — — skottsäkra väggar emellan, utan man kan genom samarbete minska Användningen SN antalet experiment. I detta sammanhang delar jag helt den uppfattning djur för vetenskapsom herr Sjöholm kanske något dramatiskt formulerade: Det får inte liga experiment, göras ett enda onödigt experiment. Men nödvändiga experiment skall äga mn rum. Utskottets ordförande hänvisade till ett yttrande från en av remissinstanserna och menade att lekmän absolut inte är kvalificerade att vara med i sådana här etiska kommittéer. Jag reagerade litet emot yttrandet, som nu jordbruksutskottets ordförande ville göra till sitt, därför att i många sammanhang får lekmän vara med och avge yttranden och ta ansvar för saker som de egentligen inte i detalj är insatta i. Det är så inom hela vår förtroendemannainstitution, inom den kommunala och landstingskommunala förvaltningen och kanske inte minst i riksdagen; vi får ta ansvar för många frågor som vi inte i detalj är insatta i. De etiska kommittéerna torde ha bildats, inte för att förstöra vetenskapsmännens arbete utan för att kunna ge lekmännens syn på de lösningar som vetenskapsmännen kommer fram till. Jag tror att det är en riktig synpunkt, som borde äga bestånd även då det gäller vetenskapsmän. Sedan vill jag komma med några få synpunkter beträffande det betänkande som jordbruksutskottet har avgivit. Det fanns fyra yrkanden i den motion där jag stod som första namn. Det första yrkandet gällde en ändring av brottsbalken. På den punkten redovisar utskottet att det finns en promemoria och att det kommer en proposition med förslag om ändring, som utvidgar möjligheten till bestraffning så till vida att ordet ”uppsåt” försvinner. Man kan också bli förfallen till straff om det visar sig vara en grov oaktsamhet. Därtill begärde jag en förklaring av ordet ”otillbörligen”. På denna punkt säger utskottet att lantbruksstyrelsen har sagt att det inte är svårt att tyda det ordet, utan att det brukar gå bra att få reda på, vad som menas därmed. Jag vill då fråga om det verkligen är lantbruksstyrelsen som ställs inför de problemen. Vid en anmälan om djurplågeri förmodar jag att det närmast är de juridiska instanserna som står inför frågan: Är det ett otillbörligt förfarande som har skett? Det är en brist att inte juridisk expertis har fått yttra sig om ett juridiskt förfarande. Beträffande de frågor som gäller experiment osv. är många människor engagerade. Det har tidigare här sagts att det föreligger många motioner i år. Men det är inte bara motionärer som är alerta på denna punkt. Det omnämns i jordbruksutskottets betänkande att t.o.m. en sådan institution som Europarådet har sina blickar riktade på dessa förhållanden och har tillsatt en särskild kommitté på området. Vidare framhålles att industriministern så sent som i juli har tillkallat en särskilt sakkunnig för att utreda frågan om en mer ändamålsenlig försörjning med försöksdjur. Jag förmodar att bakgrunden härtill är de frågor som vi varit inne på, dvs. svårigheten att anskaffa försöksdjur och de ibland mycket skumma historier som döljer sig bakom förvärvandet av sådana. Man skulle också 105 kunna peka på flera sådana initiativ. Det är egentligen underligt att riksdagen skall ställa sig alldeles likgiltig och uttala, att dessa frågor inte föranleder någon åtgärd. Andra instanser är vakna inför problemen och har anbefallt och även vidtagit åtgärder, och det skall vi vara tacksamma för, liksom också för att det äntligen snart kommer ett förslag till en ändring av brottsbalken. Jag kan därför inte förstå att riksdagen skall ställa sig likgiltig och säga att den inte vill vidta någon åtgärd utan i stället hoppas att andra gör något.

Han pekade i detta sammanhang bl.a. på cellbanken. Jag har också begärt en skärpning av kontrollen, och även utskottet är fullt medvetet om att den inte är bra. Utskottet säger om detta följande: ”Vad gäller det allmänna yrkandet om skärpt kontroll vill utskottet framhålla att kontrollens effektivitet självfallet är beroende av de personella resurser för ändamålet som hälsovårdsnämnderna disponerar.” Hälsovårdsnämnderna uttalade själva förra året i en årsberättelse att det var dåligt beställt på denna punkt. Nu hoppas utskottet att det skall bli bättre förhållanden genom kommunsammanslagningarna, varvid det blir bättre förutsättningar att skaffa kvalificerad personal. Jag förmodar att kommunerna i alla delar av landet har ont om pengar och har svårigheter att anställa personal. Jag undrar om det inte helt enkelt skulle behövas en föreskrift om att personalen i fråga skall ha vissa kvalifikationer för att kunna klara inte minst dessa frågor. Jag har sålunda den uppfattningen att både jordbruksutskottet och alla vi andra är fullt medvetna om att det är mycket som brister i dessa avseenden och att mycket kunde bli bättre. Det är någonting som vi alla innerst inne strävar efter, men man ställer sig passiv och tror att andra skall förändra förhållandena. Man vill peka på att andra har börjat vidta åtgärder och menar att vi därför kan stå passiva.

Däremot vill jag yrka bifall till de reservationer som är fogade vid jordbruksutskottets betänkande nr 43.
Herr talman! Herr Henmark tycks inte ha uppmärksammat att veterinärstyrelsen numera har upphört och ingått i lantbruksstyrelsen såsom en veterinäravdelning. Det är den avdelningen som har gjort de uttalanden utskottet refererar. Vad beträffar ordet ”otillbörligen” i sammanhang med djurplågeri säger man att det aldrig berett någon svårighet för veterinärmyndigheterna att ta ställning till vad som kan anses ha skett otillbörligen eller icke. Det torde vara väldigt svårt att ha en generell bedömning som gäller i alla sammanhang av vad som är otillbörligt och icke otillbörligt. När herr Hen mark klagar över att vi tycker kontrollen är bra, så vill jag bara nämna att på det här området verkar den veterinäravdelning som jag nyss nämnde, och vidare har vi länsveterinärverksamheten, distriktsveterinärerna och hälsovårdsmyndigheterna. Det räcker sannerligen med kontrollen utan att vi skapar nya kontrollorgan, såvitt jag förstår. Jag sade att lekmän inte har samma kompetens som de forskare och läkare som sysslar med djurförsöken, och på den punkten kan jag direkt referera till vad Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund säger. Efter att ha talat om veterinärer vid högskolorna säger förbundet så här: ”Däremot kan en lekmannainsyn i de vetenskapliga institutionernas försöksverksamhet inte bidraga till att det etiska kravet bättre beaktas. Förutsättningen för en lekman att kontrollera den alltmer invecklade forskningsmetodiken och djurens lidanden måste bedömas som helt utesluten.” Jag vågar säga att uttalandet från Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund i det sammanhanget väger tyngre än såväl motionärers som reservanters meningar här i kammaren.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
Herr talman! Jag har inte påtalat vare sig i motionen eller i något anförande att man borde skaffa flera tillsyningsmän eller kontrollanter. Jag har bara sagt att kontrollen behöver skärpas. Det kan hända att det ibland kan bli för många tillsyningsmän också — om det behövs en rationalisering vet inte jag. Det verkade på jordbruksutskottets ordförande som om han tyckte att det finns rätt många för närvarande som kontrollerar. Vad jag har velat peka på är att kontrollen då det gäller de reella frågorna inte har varit tillfredsställande. Däremot kan jag inte yttra mig i frågan om det har blivit för många eller för få som kontrollerar. Sedan vill jag bara påpeka ännu en gång att lekmännen och lekmannasynen måste få sitt berättigade inflytande på all vetenskaplig verksamhet. Det tror jag är nödvändigt. Det är ju så när det gäller alla andra frågor, även här i riksdagen. Slutligen kanske jag kunde få påpeka en sak som har nämnts tidigare och som jag tycker handlagts litet lättvindigt av utskottet, då det säger att utredning avstyrkts av lantbruksstyrelsen och veterinärhögskolan. Jag har också försökt att utläsa var jordbruksutskottet har fått veterinärhögskolans avstyrkande ifrån. Jag kan inte finna något avstyrkande i veterinärhögskolans yttrande.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie började sitt huvudanförande med att säga att här är alla besjälade av tanken att vara djurvänliga. Det var roligt att få höra dessa ord från utskottets ordförande, ty de sades i ett sådant sammanhang att det måste betyda att man från alla partier i utskottet tydligen vill vara med i denna tävlan. Det är verkligen något som behövs. Jag får gratulera utskottets ordförande till att därmed ha gjort en helt annan start på sitt anförande än den negativa som han presterade förra året. Men man skall däremot inte ha den synen på myndigheter — som lyste igenom i det senaste anförande som herr Hansson i Skegrie höll — att bara de skall klara problemen, varför ändrade bestämmelser inte är viktiga. Herr Hansson i Skegrie påpekade att det bl.a. finns veterinärer som kan sköta dessa uppgifter. I ett fall, som är mycket väl känt genom Barbro Sollers bok Djurfabriken, stod grisar bundna i månader vid Protectabågen på ett ställe här i landet. Det tog åratal innan inspektioner gjordes och kunde fullföljas i handling genom tvingande beslut mot denna djurfabriks ägare. Det visar att den vanliga myndighetsvägen, det vanliga maskineriet med åtgärder i efterhand, kan vara alldeles för inhumant mot djuren. Låt mig till slut bara ta upp frågan om lekmän i etiska kommittéer, eftersom de etiska kommittérna med rätta har stått ganska mycket i förgrunden i den här debatten. Herr Hansson i Skegrie hyser inte någon större tilltro till att dessa lekmän skulle utföra ett gott arbete, eftersom de inte är experter. Men en sådan uppfattning — att man inte tror att lekmän skall kunna sätta sig in även i specialiserade frågor — går mot hela tendensen i samhället. På punkt efter punkt låter vi lekmän fatta beslut, inte bara experter. Och t.o.m. ledamöterna i jordbruksutskottet har vågat uttala sig i sitt betänkande om dessa mycket speciella och svåra frågor utan att darra på manschetten! Forskare, och alla specialister som sysslar med en viss fråga, blir hemmablinda. Också därför är det viktigt att ha lekmän med. De skall hålla de allmänna etiska kraven levande. De skall också ständigt fråga, när en forskningsrapport är färdig: Här skall väl obligatoriskt stå vilket lidande det eventuellt blev för djuren, vilka bedövningsmedel som använts, osv. — dvs. sådant som vi mycket ofta inte ser i forskningsrapporterna. Skulle man följa den principiella syn som herr Hansson i Skegrie själv tycks ha — det må vara att en djurskyddsinstans har varit negativt inställd — så skulle man också gå emot krav på representanter för de anställda i större företags styrelser, eftersom dessa från början inte i allmänhet är särskild skickade att behandla just de stora företagsekonomiska frågorna. Men så långt har ni väl inte retirerat, herr Hansson i Skegrie?
Herr talman! Herr Möller i Göteborg vill betygsätta mig och säga att jag inte uttalade mig lika negativt som i fjol. Jag vill erinra om att jag förra året fick det betyget av herr Werner i Malmö och herr Sjöholm — som alltid kan apostroferas i det här fallet — att jag hållit ett anförande som kunde hållas inför vilken djurskyddsförening som helst. Det får väl sägas inte vara av den lägsta kvaliteten. När sedan herr Möller talar om att man har haft djur bundna i den s.k. Protectabågen vill jag anföra ett litet exempel från verkligheten i det fallet. En ung jordbrukare i mina hemtrakter hade byggt sig ett nytt svinstall. Det hade kostat honom åtskilliga tiotusental kronor. Han hade då inrett detta för att binda sina modersuggor men efter det aktuella beslutet från veterinärstyrelsen sade hälsovårdsnämnden att bindslena måste tas bort. Jordbrukaren tillkallade då distriktsveterinären, som gjorde en undersökning. Denne distriktsveterinär kunde inte finna någon tillstymmelse till djurplågeri, ingen som helst skada på djuren. Det var mycket djurvänliga bindsel, men lag var lag. Jordbrukaren fick riva ned en del av sitt stall och bygga om det. Det kostade honom 15 000 kronor extra. Är det säkert att det blir djurvänligare då? Jag menar att man får försöka vara realist och inte teoretiker. Jag tror inte att det system som herr Möller ville ta upp för att inkassera en framgång alltid är dåligt. Det beror på hur det tillämpas.
Herr talman! Jag tog upp Protectafallet för att bevisa hur man hade använt dessa bågar på en plats i landet och att myndigheterna först långt om länge, efter åratals förhalningar och stridigheter, hade fått till stånd en rättelse. Det är fullt dokumenterat att bågarna där användes på ett skadligt sätt — bl.a. skar ståltråden djupt in i skinnet på djuren. Av detta och av vad herr Hansson i Skegrie förut sade tycker jag att man bör dra den lärdomen att bestämmelser om förhandsgranskning av djurfabriker — obligatorisk, eller frivillig när det gäller mindre anstalter — är något som vi tillsammans bör kämpa för nästa år.
Herr talman! Eftersom herr Hansson i Skegrie tycker att motionärer nas och reservanternas åsikter om lekmän i etiska kommittéer väger så lätt, skall jag be att få lägga en liten sten till i den vågskålen. Jag skall nämligen citera vad försöksdjursnämnden vid statens medicinska forskningsråd skrev om djurskyddsfrågan i ett remissvar, inte till jordbruksutskottet utan till Europarådet. Nämnden föreslår att organ av typen medicinska forskningsråd i de olika länderna kunde sätta upp nationella etiska kommittéer med forskare och lekmän som ledamöter. Detta skrev nämnden fullständigt spontant. Dessa etiska kommittéer skulle yttra sig om alla anslag till djurförsök där det kunde bli fråga om oetisk behandling av djuren. Denna instans, försöksdjursnämnden vid statens medicinska forskningsråd, har alltså inte den misstro till lekmän som Djurskyddsföre ningen av någon anledning har, och det bör väl också väga något. Överläggningen var härmed slutad.

Herr talman! Den nu gällande djurskyddslagen är ju av ganska tidigt datum, och sedan dess har förhållandena i fråga om djurhållningen ändrats mycket avsevärt. Jag skall inte här närmare gå in på någon historik, jag vill endast göra ett par små erinringar med anledning av det betänkande som jordbruksutskottet har framlagt. Själva motionen avsåg ju att man skulle behöva göra en översyn av djurskyddslagstiftningen just med hänsyn till de produktionsformer som nu är mest vanliga. Motionen har sänts ut på remiss till ett antal myndigheter, och ett par av dessa myndigheter — i varje fall en, nämligen lantbruksstyrelsen — har avstyrkt motionen. Men det finns andra som tillstyrkt motionen, i varje fall i sak.

LRF har också motsatt sig att statligt stöd skall utgå till sådana anläggningar.” När man sedan särskilt behandlar den här motionen, säger man: ”LRF har inte anledning att motsätta sig att en översyn av nu gällande djurskyddslag sker. Dock vill förbundet påpeka att de missförhållanden som motionärerna häftigast angriper sägs förekomma i sådana produktionsenheter vars tillkomst stöds av statsmakterna.” Det var kanske litet elakt sagt. Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund, som jordbruksutskottets ordförande hänvisade till vid ett par tillfällen i fråga om den förra motionen, säger: ”Riksförbundet vill därför tillstyrka motionerna om en översyn av djurskyddslagen, som bör förses med en kungörelse i likhet med vad som skett med livsmedelslag och miljövårdslag. Man skulle då kunna få större möjlighet till fortlöpande översyner respektive tillägg utan alltför stora ingrepp.” Lantbruksstyrelsen har avstyrkt motionen. Lantbrukshögskolan har gjort en rätt ordentlig utredning ur tre olika synpunkter, där jag inte kan direkt avläsa något avstyrkande och inte heller något tillstyrkande. Jordbruksutskottet har i sitt betänkande i många fall påtalat de brister förhållanden inom animalieproduk som finns. Utskottet säger: ”Att mis tionen, vilket påtalats i motionerna, i vissa fall förekommit, sammanhänger enligt vad lantbruksstyrelsen i remissyttrande anfört med att systemlösningar för djurhållning tagits i allmänt bruk innan de hunnit prövats ordentligt.” Jag tycker detta är en verklig anmärkning mot förhållandena. Borde inte både lagstiftare och andra åtminstone försöka att ha en sådan framtidssyn att inte felen upptäcks först sedan de är gjorda utan man kunde förebygga felen? Men här erkänner man villigt att systemlösningar som inte alls är djurskyddsvänliga har tagits i bruk innan de har prövats.

Lantbruksstyrelsen har också, enligt referatet i utskottsbetänkandet, gjort ett mycket stort antal påpekanden som jag tycker är mycket bra det är precis som det skall vara. Styrelsen säger att när det gäller uppbundna djur bör båsplatsen för varje ko vara minst 1,2 meter bred osv. Det är sådana där saker som det givetvis behöver påminnas om. Men i nuvarande läge sker detta tydligen genom anvisningar till vederbörande från lantbruksstyrelsen. Jag tror att det vore bra som Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund har påvisat om meddelandena åtminstone lämnades i kungörelseform, så att alla människor som läser lagen och är intresserade av dessa saker verkligen kunde bli underkunniga om vad det finns för bestämmelser. Många har nämligen, när de kommit ut till olika produktionsplatser, förfasat sig över att sådana förhållanden får förekomma. Det har varit för korta båspallar, det har varit djur som stått med söndriga juver och som lidit under plågor av olika slag, och man har frågat sig: Hur kan detta få äga rum? Det utfärdas tydligen anvisningar av lantbruksstyrelsen, men dessa skickas inte till vem som helst utan till en viss målgrupp, förmodar jag, som har direkt med detta att göra. Jag tror inte att någon lekman som iakttar dessa förhållanden kan undgå att röras av dem och fråga sig: Är det rätt att det skall vara på det här sättet? Detta är mycket riktigt påtalat i utskottsbetänkandet. Där står också att ”lantbruksstyrelsen, enligt vad utskottet under hand inhämtat, har för avsikt att göra en översyn av gällande råd och anvisningar om tillsynen över hållande av djur”. Vidare skriver utskottet: ”Utskottet vill på denna punkt hänvisa till att möjligheterna att förbättra kontrollen av nyupp förda byggnader genom obligatorisk granskning ur djurskyddssynpunkt av byggnadshandlingar, såsom redovisats i det föregående, f. n. är föremål för prövning.” Jag vill också påpeka att detta faktiskt inte bara är en djurskyddshistoria. Det är också i många fall en människoskyddshistoria, eftersom ganska många människor har fallit offer för de moderna utgödslingsanordningarna och förvaringen av flytgödsel osv., så att de har dött eller blivit sjuka, om de inte kunnat räddas på ett eller annat sätt. Det här är allvarliga saker, som borde tillses, och jag tror att det finns anledning för riksdagen att inte ställa sig alldeles likgiltig, alldeles passiv. Jag tror att det skulle vara ett stöd för lantbruksstyrelsen och för alla andra berörda myndigheter om riksdagen ställde sig bakom detta och sade: Vi kan inte bestämma några detaljer här, men vi vill att det skall ske en översyn. Vi vill att det skall läggas kraft bakom orden och inte att det skall skickas in en skrivelse som får vila i ett, två eller kanske tre år, allt under det att dessa förhållanden fortsätter på ett ur mänsklig synpunkt och ur djurskyddssynpunkt olämpligt sätt. Liksom då det gäller föregående betänkande på föredragningslistan har jag, såvitt jag kan förstå, ingen utsikt att vinna en majoritet för mitt förslag. Även i denna stund är kammarens bänkar glest besatta, och man har ingen möjlighet att genom ett sådant här anförande nå dem som man kanske ville nå. Men jag skulle önska att debatten i dag kunde betyda ett steg framåt, att även riksdagen kände sitt ansvar i denna fråga och ville lämna sitt bidrag till att förhållandena på detta område blir bättre än de är i dag.
Herr talman! Herr Henmark ställde inte något yrkande, och jag hade därför inte behövt ta till orda nu. Men eftersom det tidigare i dag har sagts att man med hänsyn till valet nästa år är beredd att motionsledes komma tillbaka i dessa frågor vill jag, i den mån jag kan, försöka rätta till dessa eventuellt kommande motioner. Jag bestrider inte att motionärerna här leds av de allra bästa avsikter och av en stark medkänsla med djuren. Men som jag sade förra året, när vi behandlade liknande motioner, är ni motionärer något för ensidiga. Ni riktar er huvudsakligen mot djurhållningen i det svenska jordbruket, inte mot den övriga djurhållningen i vårt land, t.ex. hundarna i stadsvåningarna och burfåglarna osv. Det är vad gäller fåglarna djur som egentligen skulle svinga sig fritt i skyn men som får sitta i en bur om några kvadratdecimeter. Av någon märklig anledning vågar ni inte ta upp den saken. Det är bara jordbrukets djurhållning ni vänder er emot — som om jordbrukarna i vårt land vore speciella djurplågare. Om man skall döma efter herr Henmarks höga röstläge menade han väl att det förhåller sig så. Nu förstår jag emellertid mycket väl att motionärerna här i första hand riktar sig emot den eventuella djurmisshandel som förekommer i de s.k. djurfabrikerna, och inte heller jag är någon vän av djurfabriker. Men vi får nog vara lite försiktiga med att döma och säga att djurfabrikerna är ställen där man bedriver notoriskt djurplågeri. När motionärerna här riktar sin kritik mot den moderna djurhållningen — som de säger — betyder det att man kritiserar de moderna djurstallarna, flytgödseln, de moderna utfordringsanordningarna osv. Men det svenska familjejordbruket drabbas ju lika hårt eller ännu hårdare av den kritiken! Djurstallarna i det sverska familjejordbruket har nämligen i dag precis samma inredning som svinfabrikerna. Och det var väl ändå inte meningen att ni skulle måtta ett slag i ansiktet på familjejordbrukarna — eller hur? Motionärerna lever i lycklig okunnighet om att de egentligen riktar slaget mot det egentliga jordbruket, där man försöker ordna sin djurhållning så modernt som möjligt och inreder djurstallarna efter ritningar från t.ex. lantbruksnämnderna eller jordbrukstekniska institutet. Därifrån kan familjejordbruket få fullständiga ritningar att bygga efter, och det har man också gjort och gör. Nej, ni motionärer bör rikta er kritik åt helt annat håll, nämligen mot att man i djurfabrikerna kräver att en man skall sköta kanske tusentals djur, vilket han inte hinner med att göra ordentligt. Om han har ett par tre tusen djur att sköta hinner han inte se om det finns några sjuka djur bland dem. Han har helt enkelt inte tid att se efter om något djur behöver vård. Men i familjejordbruket, där man kanske har något hundratal djur, hinner ägaren företa daglig kontroll av vartenda djur och se om det förekommer något som liknar djurmisshandel, och han hinner att ta undan ett sjukt djur. Det sker icke i fabrikerna. Rikta i stället bannstrålen mot detta till ett annat år, herr Henmark! Förbjud att djurskötare har alltför många djur att ta hand om! Rikta er icke mot den moderna djurhållningen i det konventionella jordbruket! Den är vi tvungna att ha om vi skall kunna producera livsmedel till så låga priser som möjligt. Det krävs ju nu för tiden, och det har vi fastslagit i riksdagsbeslut. Det är inte mot de moderna djurstallarna och den moderna djurhållningen som kritiken skall riktas, utan mot den mänskliga faktorn, som icke kan fungera i svinfabriker, broilerfabriker, äggfabriker etc. Det har under senare tid i vårt land tillkommit några hundratal nya djurstallar varje år, och de har i stor utsträckning tillkommit efter krav och rekommendationer från lantbruksnämnderna. De har byggts och inretts efter anvisningar som lantbruksnämnderna har utfärdat, och det har lämnats lån till detta ändamål. Men herr Henmark tycker inte om de moderna stallarna, och han har för resten fått med sig motionärer även från annat håll på samma linje.

Det är lättare sagt än gjort att riva ned ett modernt stall och bygga om det. Jag behöver inte utveckla detta, eftersom jag är säker på att herrar motionärer begriper det ändå. Som vi säger i utskottsbetänkandet kommer det att bli en förhandsgranskning av ritningar, och det tycker jag är att hälsa med tillfredsställelse. Med hänsyn till den omfattande djurhållning som förekommer inom det svenska jordbruket är de fall där djurmisshandel kunnat påtalats ytterligt få. Dagens stallar är ljusa och välventilerade, och det förekom Nr 106 mer en veterinärvård som är långt överlägsen forna tiders kvacksalveri. Onsdagen den När vi skickar djur till slakt blir de avsevärt mer humant behandlade än 1 november 1972 djuren blev för 50 år sedan. — Det har skett en betydande förbättring av djurhållningen inom det svenska jordbruket, och därför reagerar jag bestämt mot det höga röstläge som herr Henmark anlade här i tron att han ägnade sig åt synnerligen vällovliga kritiska övningar. Jag apostroferar igen det remissvar som Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund avgivit. Förbundet säger där att i Sverige har utvecklats världens troligen sundaste och friskaste husdjursstock. Det får noteras som ett bra betyg åt de svenska djurägarna och framför allt åt de svenska jordbrukarna. Det betyder emellertid inte att den misskötsel som i några få fall kan förekomma under några förhållanden skall tillåtas — och absolut icke om misskötseln beror på försumlighet och bristande tillsyn.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
Herr talman! Jag skall försöka tala litet lägre nu, eftersom tydligen ett högt röstläge var någonting negativt för jordbruksutskottets ordförande. Jag tänkte att jag skulle tala så att han hörde — men det gjorde han tydligen inte i alla fall. Såvitt jag minns nämnde jag ingenting om några särskilda klasser av jordbrukare. Det har jag inte gjort, vare sig i motionen eller i mitt anförande. Jag är själv bondpojke från Småland, och jag vet ungefär hur familjejordbruken fungerar. Där hade man sannerligen en annan omsorg om djuren och en annan kontakt med djuren än i den moderna storproduktionen. Det är väl inte att missta sig på att de förhållanden som nämns i motionen framför allt gäller storproduktionen av animalier. Om man nu skall citera Sveriges djurskyddsföreningars riksförbund tycker jag att man framför allt bör citera vad utskottet funnit skäligt att ta med i betänkandet. Där står det tydligt: ”Riksförbundet vill därför tillstyrka motionerna om en översyn av djurskyddslagen.” Så står det tydligt: vill tillstyrka! Jordbruksutskottets ordförande må sedan läsa yttrandet hur han vill — framlänges eller baklänges. Men läser man det framlänges står det i alla fall på det sätt som jag här citerat. Dessutom framhåller riksförbundet att lagen bör förses med en kungörelse, så att man smidigare och flexiblare kan ändra bestämmelserna utan att behöva göra alltför stora ingrepp i form av lagstiftning. Det nämnde jag också i mitt anförande och sade att det var mycket klokt, eftersom denna verksamhet ändrar sig. Att märka är att hela denna motion gällde djurskyddslagen — den riktade sig inte mot någon bestämd målgrupp. Om man försöker beskriva det så, att nu vill motionären slå den, och nu vill han slå den, — ja, då vill jag nästan kalla det, som herr Takman uttryckte sig, för buskagitation.
Herr talman! Jag vill bara notera att herr Henmark direkt sade att han vände sig mot den moderna djurhållningen och de produktionsformer under vilka denna nu sker. Det måste i allra högsta grad drabba de vanliga jordbrukarna i vårt land. Ännu utgör — som väl är — djurfabrikerna bara relativt mindre del av den totala djurhållningen. När det gäller frågan om översyn av lagen får ju riksdagen i höst ta ställning till ett förslag om skärpning av densamma. Jag tror att den skärpningen blir fullt tillräcklig, eftersom den innebär att försumlighet i ett eller annat avseende vid vården av djur medför straff. Längre gående skärpningar av djurskyddslagen tror jag inte är nödvändiga.